Herr talman! Jag har redan tidigare yrkat bifall till utskottets förslag när det gäller anslaget till idrottsrörelsen. Jag ber också att få yrka bifall till utskottets förslag när det gäller anordnandet av ett lotteri. Jag vill bara med ett par ord till herr Olsson säga, att utskottet har understrukit att det är viktigt att ansla gen till idrotten går via riksstaten — det är en princip som jag här vill ytterligare understryka. När herr Olsson säger att det finns utrymme för ytterligare lotterier och erinrar om den stora publik, som idrottsrörelsen har, vill jag framhålla att vi ändå bör vara på det klara med att alla de andra lotterierna på marknaden vänder sig till alla kategorier. Jag tror inte att det kan sägas att idrottsrörelsens många sympatisörer står utanför varje tillstymmelse till intresse för att köpa lotter. I realiteten är det på det sättet, att minst ett extra lotteri redan nu beviljats per månad, och då har utskottet ansett att detta kan försämra villkoren för de organisationer och kulturella strävanden som får sin ekonomi ordnad genom dessa lotterier. Jag vill med detta korta inlägg, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vid punkten 27, vilken avser lån till utbyggnad av oljelagringen, föreligger olika uppfattningar. Utskottets majoritet har följt departementschefens förslag om ett investeringsanslag på 63350 000 kronor. Reservanterna föreslår i anledning av en motion från centern och folkpartiet, att beloppet minskas med 10 miljoner till 53 350 000 kronor. Motiveringen härför är, att man i det nuvarande ansträngda samhällsekonomiska läget får pröva alla möjligheter till kostnadsminskningar. Den ekonomiska försvarsberedskapen får givetvis undergå samma bedömningar som försvarsfrågorna i stort. Vi bedömer det inte innebära några större olägenheter att, som föreslås i reservationen, medge uppskov i Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottet har inte funnit någon anledning att ändra på Kungl. Maj:ts förslag, som innebär att man under en viss tidsperiod går in för viss beredskapslagring av olja. Därför har utskottet anslutit sig till Kungl. Maj:ts förslag. Då reservanten var föredömligt kortfattad i sitt inlägg, skall jag också vara det. Jag vill, herr talman, med dessa få ord yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Under punkten 18 hade jag tänkt att något diskutera informationsflödet och möjligheten att tillgodose detta. Under punkten 51 hade jag tänkt ta upp några synpunkter på forskningspolitiken i dess helhet. Det har gått en tid sedan beslutet fattades om en utveckling av våra universitet och högskolor så att de skall kunna ta emot ungefär 87000 studenter i början på 1970-talet. Vi har haft möjlighet att se vilka resurser i olika hänseenden, som regeringen är beredd att ställa till anstalternas förfogande, och i någon mån avläsa resultaten härav. Vad vi har kunnat konstatera är en tillväxt av antalet studerande inom vissa fakulteter, som vida Ööverstigit de planer vi har. Vi har även kunnat konstatera en relativt hög studieavbrottsfrekvens inom ett flertal ämnen och områden, och vi kan också registrera en förlängd studietid per betyg i vissa ämnen för en relativt stor grupp. Man kan även notera en tämligen ojämn betygsfördelning hos studenterna, framför allt i ämnen som hör till den fria sektorn. Han har föreslagit och riksdagen har också beslutat att i princip bifalla förslaget om fasta studiegångar. Såvitt jag förstår är avsikten att vi skall få tillbaka förslaget, när universitetskanslersämbetet är färdigt med sin analys av problemet.

har för sin del krävt ytterligare stöd för att kunna genomföra denna politik. De begär en väsentligt ökad studierådgivning i olika sammanhang. De vill ha en märkbart större satsning på tekniska hjälpmedel än vad man har velat bevilja dem. De har önskat ordna kurser i studieteknik och öka antalet biträden för att frigöra lärarkrafter. Det sista är kanske litet dunkelt uttryckt, men avsikten är tydligen att genom en arbetsfördelning få lärarna mera fria för lärarinsatser. Det är alltså uppenbart, att dessa av departementet föreslagna åtgärder inte är tillräckliga. Jag tycker nog att det kan vara befogat att i detta läge, när vi är någonstans på väg mot det mål, som departementschefen har angivit, fråga sig: Vad har vi för målsättningssynpunkter när det gäller studierna vid universitet och högskolor? Det gäller för det första rätten att över huvud taget få studera. Man kan väl här i stort sett dra upp två riktlinjer. Den ena är vad jag skulle vilja kalla för den kvalitativa linjen, nämligen att i princip endast låta den få tillträde till högre studier, som kan anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig dem. Det betyder att studietakt och kursomfång skall anpassas efter en tämligen väl begåvad students utförsgåvor, och de som inte kan klara dessa krav får lämna skutan. Förutsättningen härför är naturligtvis att man använder de studietekniska och pedagogiska hjälpmedel som finns. Men i stort sett måste resultatet bli, att man håller på att man inte vill godtaga någon försämring i kvalitetshänseende. Den andra linjen är den kvantitativa, och den innebär att de som är intresserade av att studera i stort sett också skall få möjlighet därtill. Då får man å andra sidan vara beredd att anpassa studietakt och kursomfång efter deras utförsgåvor.

Detta är de två huvudsynpunkter man kan lägga på frågan om kvaliteten. Här kommer naturligtvis också avnämarnas krav in i bilden. Vad ställer de för krav på dem som har genomgått högre studier? Det är inte bara att de skall ha en viss mängd kunskaper inom olika områden. De skall också ha tillägnat sig förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande. Jag vill betona det sista, ty det är en av huvudpunkterna, som vi i näringslivet fäster mycket stort avseende vid. Det betyder att ett universitet eller en högskola inte bara får vara en »korvstoppningsmaskin», där de studerande tillägnar sig vissa kunskaper utan att själva få reflektera. Jag tror att den synpunkten i viss mån håller på att komma bort vid de försök man nu gör att effektivisera undervisningen på högre nivå. Det finns också ett annat problem i samband med dimensioneringen av universiteten och högskolorna, nämligen efterfrågan. Departementschefen har tidigare uttalat att de begränsningar som görs enbart sammanhänger med brist på resurser. Jag är inte säker på att det är hela sanningen, ty säkerligen finns det områden där vi skulle kunna utbilda väsentligt flera människor, om vi hade velat. Emellertid finns det exempelvis ingen anledning att utbilda jägmästare, som sedan får ta arbete som skogsarbetare eller skogsförmän, eller att utbilda agronomer som får bli jordbruksarbetare o.s.v. Det vore slöseri med de ekonomiska resurserna, och det vore misshushållning med de intellektuella resurserna. Samma resonemang tror jag i princip får föras när det gäller andra områden. Jag är fullt medveten om svårigheten att göra någon form av kvantitativ avgränsning, eftersom de olika studie gångarna kan appellera till en rad olika avnämarområden, men trots allt måste vi ha den saken med i bilden. Jag skall säga några ord om teknikersituationen för närvarande, Det är alldeles uppenbart att det råder en betydande oro bland de studerande på de tekniska linjerna. Det gäller inte bara högskolorna utan också gymnasierna. Den målsättning som vi har dragit upp tidigare innebär ju ett utomordentligt djärvt grepp. Vi räknar med att kunna utexaminera närmare 3000 högskoleingenjörer, över 6 000 gymnasieingenjörer och ungefär lika många tekniker som kommer att få titeln fackskoleingenjör — det är ett beklagligt misstag att denna titel någonsin blev genomförd, men nu är det ändå på det sättet. Då uppstår naturligtvis den intressanta frågan: Finns det möjligheter för näringslivet att ta emot alla dessa? Det blir en ytterst besvärlig och komplicerad procedur. Som situationen är för närvarande, förefaller det inte som om näringslivet skulle ha möjligheter att i den takt som vi hittills varit vana vid bereda dessa personer sådana arbetsuppgifter, som de har utbildning för.

Jag har velat säga detta med hänsyn till att de statistiska analyser, som kan ligga till grund för sådana undersökningar, är ytterst bristfälliga. För ett och ett halvt år sedan gjordes genom statistiska centralbyråns försorg en analys av de amerikanska förhållandena. Docenten Faxén, som utförde arbetet, kunde därvid konstatera att vi saknar möjligheter till fortlöpande analyser på grund av svårigheterna att statistiskt fånga in dessa problem. Emellertid tror jag att man från departementets och universitetskanslersämbetets sida måste vara mycket vaksam när det gäller teknikerutbildningen. Vi får inte fatta ett utbildningspolitiskt beslut i riksdagen och sedan låta utbildningen rulla fram som en ångvält, oberoende av konjunkturer, Utbildningskapaciteten skall inte vara större, menar jag, än att de färdigutbildade kan på ett någorlunda naturligt sätt sugas upp av svenskt näringsliv och av det svenska samhället. Men det är möjligt och kanske till och med troligt att vissa grupper av de högt skolade teknikerna kommer att möta svårigheter och tvingas söka sig helt andra sysselsättningar än de hade tänkt sig när de startade sin långa, för dem själva och även för landet ganska dyrbara utbildning. Här krävs en mycket intim och fortlöpande kontakt mellan de ansvariga myndigheterna och näringslivet för att en viss anpassning skall kunna genomföras. Jag har funnit anledning att säga detta, herr talman, därför att man i ansvariga kretsar har tagit upp frågan huruvida det är klokt att fullfölja beslutet om den tekniska högskolan i Linköping. Orsaken är inte bara en viss oro för att man på detta sätt splittrar forskningsresurserna, utan det har också ifrågasatts, huruvida vi inte håller på att skaffa oss en alltför progressiv utbildningsorganisation på det högre tekniska området.

En annan principiell angelägenhet som jag litet grand vill beröra gäller universitetens lärarfråga mot bakgrunden av deras funktion som lärarutbildningsanstalter. Vi hade förra året en diskussion här i kammaren beträffande lärosätenas äskanden om 313 nya professurer och departementets förslag om 13 sådana. Proportionen är i år inte exakt densamma, men det rör sig ändå nu i runda tal om 225 respektive 14 nya professurer. Detta bekräftar den uppfattning jag deklarerade förra året, nämligen att synen på dessa frågor är vitt skild vid lärosätena å ena sidan och i departementet å andra sidan.

Det är en rätt olycklig ställning som ämbetet därmed har fått. Jag tror att det är angeläget att man får möjlighet att diskutera igenom den arbetsfördelning som skall råda mellan dessa tre instanser: lärosätena, universitetskanslersämbetet och departementet. När det gäller kraven på nya professurer är det för oss i riksdagen utomordentligt svårt att, skall vi säga, se bakom de ordridåer som här rullas upp och att kunna konstatera vilka faktiska behov av lärare på professorsnivå som föreligger. Vilka krav ställer man när det gäller den högre utbildningen ur ren lågstadiesynpunkt, ur handledarsynpunkt och ur forskningssynpunkt? Det är väl beträffande dessa tre områden som vi skulle behöva få en bättre behovsanalys. Som det nu är ser jag ingen möjlighet för oss i riksdagen och inte heller i utskotten att på ett sakligt sätt kunna analysera det hela för att veta hur vi skall ställa oss. Jag tror att det vore av värde om departementschefen lät någon göra en mall till en sådan behovsanalys som gjorde det möjligt för oss att verkligen tränga in i dessa frågor, om det nu finns något intresse av att låta riksdagen göra det. | De rena forskningsaspekterna i detta sammanhang skall jag be att senare få återkomma till. Man har vid tekniska högskolan för sökt att lösa en del av lärarproblemet genom anlitande av speciallärare, som har skrivits in från näringslivet. Efter framställning av universitetskanslersämbetet har departementet gått med på ett sådant arrangemang inom vissa begränsade ämnen. Jag fattar inte varför departementet inte i princip kunnat biträda hela äskandet från universitetskanslersämbetet och medgivit användandet av sådana specialister över hela fältet. Det skulle i varje fall lösa ett speciellt problem ur undervisningssynpunkt, nämligen att ge den bästa aktualitetskunskap som står att få i landet.

Herr talman! Jag skall inte falla för frestelsen att ta upp alla de frågor, som herr Wallmark i en lång och stor exposé nu tagit upp. Jag vill bara svara på den sista frågan, eftersom den ställdes direkt. Det är inte bara en bagatellfråga, om en kommun anskaffar universitetslokaler och sedan överenskommer med ett lämpligt universitet att dit förlägga universitetsundervisning. Detta medför inte endast kostnader för lärarnas resor. I princip skulle vi på denna väg med alla de progressiva kommuner, som finns i vårt land, kunna få ett nät av s.k. filialer. Varför skulle inte Enköping och Gävle kunna påbörja en universitetsundervisning? Dessa städer är säkerligen kapabla att anskaffa universitetslokaler, och jag skulle tro att Uppsala universitet kunde skicka dit lärare. Men vad skulle då hända? Jo, även om man i praktiken inte kallar detta för filialer, blir det i praktiken en helt oreglerad decentralisering av akademisk utbildning, och det kan vi väl ändå inte gå med på. Denna fråga hade, herr Wallmark, varit liten om byggnadsstyrelsen, som här i Stockholm bedrivit en synnerligen stor verksamhet för att hyra universitetslokaler, inte kunnat komma över några lokaler i Stockholm utan hade tvingats ut i landsorten — om jag nu får kalla Södertälje för landsorten — och i detta fall hade funnit en universitetslokal och låtit staten betala för den. Men här är det alltså kommunala initiativ som universiteten har nappat på — om jag får använda det uttrycket. För övrigt har ju frågan inte ens varit framförd till departementet, än mindre här i huset, utan den har skötts per telefon mellan personer med frisk handlingsvilja på detta område.

Herr talman! Vi kan ju avstå från att diskutera de andra, principiella frågorna och hålla oss till denna lilla bagatell. Eftersom departementschefens historieskrivning inte är riktigt korrekt, kanske jag får lov att rätta till den. Jag har i någon mån varit inkopplad på denna filial — om vi skall kalla den så — i Södertälje. Det var drätselkammaren i Södertälje som uppvaktades av universitetet i Stockholm. Universitetet undrade om vi inte hade möjlighet att ordna en lokal. Eftersom det var svårt för universitetet att finna lokal i Stockholm och det fanns ett stort antal studerande i Södertälje, frågade man om vi inte kunde ordna en lokal där, så skulle universitetet skicka en lärare i stället. Jag trodde inte att sådana här detaljer skulle behöva tas upp i riksdagen och inte heller i departementet. Frågan har diskuterats och godkänts av universitetskanslersämbetet, som är den av departementet och regeringen utsedda chefsmyndigheten för universiteten. Jag tycker därför inte att någon skugga faller på universitetet för att man handlat på detta sätt. Dessutom är det, som departementschefen säger i en intervju, så att om det inte är möjligt att finna lokaler i innerstaden, får man söka utanför centrum. Jag kan inte finna annat än att Huddinge, som ligger ungefär 20 minuter härifrån, och Södertälje, som ligger cirka 35 minuter härifrån, är ytterområden. Här skall eleverna studera vid universitetet i vanlig ordning, men läraren åker ut till dessa platser i stället för att 30 elever åker in till Stockholm. Jag tror att man i departementet inte borde vara så förfärligt känslig av sig att man, om man inte får vara med och handlägga varenda liten detalj i denna fråga, måste slå näven i bordet och säga: Stopp, det här måste vi vara med och besluta om! Det verkar, herr talman, nästan litet Grönköping.

Herr talman! Från de stora svepen raskt ned i en liten sak. Vid punkten 53 har herr Thorsten Larsson anmält en blank reservation. Den berör utskottets behandling av motionen 265 i denna kammare, i vilken herrar Larsson och Edström och jag själv har föreslagit inrättande av ett universitetslektorat i musikforskning vid Lunds universitet. Då utskottet har skrivit synnerligen knapphändigt i sitt avslagsyrkande, blir man en smula undrande. Man frågar sig: Vad är utskottets motivering för detta avslag? Är man månne i utskottet osä ker om underlaget är tillräckligt för ett sådant lektorat? Då vill jag bara framhålla att här inte behöver föreligga någon tvekan. Enligt gällande bestämmelser uppgår undervisningsskyldigheten för universitetslektor till 396 timmar per år. På grundval av fastställd organisationsplan med utgångspunkt i ett av universitetskanslersämbetet beräknat studerandeantal upprättas varje år en undervisningsplan i vilken lärarbehovet uttrycks i antalet timmar, professorsundervisning, lektorsundervisning, assistentoch amanuensundervisning. Följer man denna plan blir det sammanlagda antalet timmar som kan utgöra underlag för den föreslagna lektorstjänsten 402. Herr talman! Jag hoppas att frågan nästa år blir positivare behandlad.

Herr talman! Bara en kort kommentar med anledning av statsutskottets utlåtande nr 40, punkt 5, Humanistiska fakulteterna m.m. I motionsparet I: 273 och II: 346 har vi motionärer åter framfört önskemålet om inrättande vid Umeå universitet av en forskardocentur med docent Christiansson som förste innehavare. Utskottet anser i år liksom i fjol att vederbörande forskningsråd bör kunna svara för att en ökad forskning inom arkeologien i Norrland kommer till stånd. Men enligt uppgift har vederbörande forskningsråd ej medel till detta. Konsekvenserna blir då att om ekonomiska garantier inte ges, måste de arkeologiska undersökningar som pågår i Norrland läggas ner, senast från och med 1968. Ungefär en kvarts miljon kronor har hittills placerats i dessa undersökningar. Det material som grävts fram ligger nu obearbetat och blir ej publicerat. Det är alltså material som berör Norrlands förhistoria. Bjurseletundersökningarna som det här gäller är för övrigt en av de största stenåldersunder Anslag till humanistiska fakulteterna sökningar som någonsin gjorts i Sverige. De internationellt kända Spetsbergsundersökningarna som =: docent Christiansson hållit på med, måste också nedläggas. De medarbetare som arbetar med materialet från Bjurselet och Spetsbergen kommer att stå utan handledning i sin forskning. Det förefaller mig som om den arkeologiska forskningen i norra Sverige blivit typexempel på det s.k. docenteländet, som funnits här sedan 1820 talet och som forskarutredningen väl anser skola kunna hävas någon gång på 1970-talet. En möjlighet är att de sittande docenternas förordnande skulle kunna förlängas tills forskarutredningens förslag lett till resultat i form av ett riksdagsbeslut som tryggar docenternas ställning. Detta har också begärts i en motion. Enligt uppgift representerar varje docent en statlig investering på ungefär 500 000 kronor per år. För närvarande avgår enligt en uppgift som jag fått drygt 20 docenter varje år. De undandras alltså forskningen. Jag vet inte om det är väl använda pengar? Vad docenteländet också representerar beträffande personliga problem och otrygghet är en annan sida av saken. Jag har, herr talman, naturligtvis full förståelse för det statsfinansiella läget, men det är kanske just därför som det förefaller mig riktigt att man skapar ekonomiska möjligheter för att klara av detta arkeologiska projekt i Norrland och fullföljer det genom att tillgängliga forskningsresurser nu utnyttjas ordentligt, effektivt och rationellt. För detta behövs ytterligare ett par års arbete, arbetsro och ekonomiska existensmöjligheter för forskarna. Jag hoppas därför att man skall finna någon framkomlig väg för att ordna ekonomien för den arkeologiska forskningen i norra Sverige även om det också i år blivit så att våra motioner har avslagits av statsutskottet. Jag har för tillfället intet yrkande, herr talman.

Herr talman! Tillåt mig först uttala en stillsam men ändå djupt känd förvåning över inledningen till debatten rörande statsutskottets utlåtande nr 40. Jag hade av herr talmannen fått det beskedet, att vi skulle handlägga detta ärende punkt för punkt. Det förvånade mig därför i hög grad när herr Wallmark plötsligt efter en blank reservation på första punkten inte bara svävade ut på hela fältet inom det område som finns i detta utskottsutlåtande utan också inom områden som inte alls är aktuella i detta sammanhang. I varje fall har de inte varit föremål för någon debatt i statsutskottets andra avdelning — åtminstone har detta inte varit fallet beträffande en s.k. filial i Södertälje. Detta sista är för övrigt nästan den enda punkt, höll jag på att säga, där jag håller med herr Wallmark om att saken inte behöver tas upp till behandling i riksdagen, i varje fall inte vid detta tillfälle. Efter detta, herr talman, skall jag hålla mig till den reservation som gäller denna punkt, men det måste väl också tillåtas mig att göra mig skyldig till några små utsvävningar.

Vi har alltså tvingats att säga nej, även om vi varit medvetna om att vi, om vi haft ett annat ekonomiskt klimat, med tillfredsställelse skulle ha sagt ja. Som avdelningens ordförande redan har konstaterat, är det som vanligt många motionärer som har varit verksamma och presterat förslag när det gäller detta avsnitt, och jag skulle vilja påstå att motionerna i de allra flesta fall har varit väl motiverade.

Detta har vi alltså tvingats till, trots att vi har varit väl medvetna om — jag vågar påstå överens om — att just utbildning och forskning är angelägenheter av högsta rang och att en satsning på dessa kan ge mycket god utdelning i framtiden. Trots detta har blåpennan för vår del flitigt tagits i bruk. Herr Wallmark nämnde hur pennan också varit verksam när det har gällt antalet inrättade professurer och laboraturer. Såvitt jag förstår hade man vid lärosätena fått direktiv om att vara återhållsam. Ändå har det inkommit en önskelista på 258 nya professurer och laboraturer. Universitetskanslern prutade sedan ned siffran till ungefär en femtedel. Departementschefen har därefter tagit hand om den redan hårt tuktade siffran och prutat ned den till drygt hälften. Av den sammanfattning av förslagen till inrättande av professurer och laboraturer, som avdelningen fått i sin hand, framgår att vissa fakulteter har drabbats mycket hårt. Humanisterna hade begärt 39 sådana nya tjänster, men får bara två. Teologerna, som inte brukar vara bortskämda, hade begärt två men får ingen. I samhällsvetenskapliga ämnen hade begärts 40 tjänster, men man får två stycken. Medicinarna har kanske lyckats något bättre — av de 58 tjänster som begärts har man fått hela 12. Ja, på det sättet kan man fortsätta uppräkningen och se hur önskemål och slutresultat föga hänger samman. Det är alldeles självklart att det också har vållat bekymmer för oss i andra avdelningen. Hur gärna, tror jag, skulle vi inte ha velat vara med om att tillstyrka en hel rad av dessa förslag om nya professurer. För att bara ta ett par exempel kan nämnas den länge efterlysta professuren i internationell rätt, professurerna i paradontologi och de båda professurerna i plastikkirurgi.

Till sist, herr talman, har vi reser vanter endast stannat vid två förslag när det gäller nya professurer. Det ena rör en professur i religionspsykologi, där alla de borgerliga partierna står bakom reservationen. Det andra gäller professurer i geriatrik, där folkpartiet och centerpartiet står för reservationen. Den punkt som vi nu behandlar gäller en personlig professur i religionspsykologi för docenten Hjalmar Sundén.

Motionärerna framhåller vidare att universitetskanslern i sin femårsplan har räknat med att man fr.o.m. budgetåret 1967/68 skulle inrätta en professur i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Till kännedomen om det moderna samhället hör enligt universitetskanslerns uppfattning ökad kunskap om religionens roll i detta samhälle. Han tillstyrker alltså varmt att en professur inrättas och föreslår docenten Hjalmar Sundén såsom förste innehavare samt konstaterar att denne är en framstående och internationellt erkänd forskare på det religionspsykologiska området. ' Med dessa ord herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen vid denna punkt.

Herr talman! Det kan vara lämpligt att någon gång från denna talarstol också ge uttryck för tacksamhet och glädje över vad vårt förnämsta massmedium bjuder oss. Det är väl ändå för det mesta som man är belåten med det som erbjudes såväl av underhållning som av olika kulturella aktiviteter. I söndags kväll såg jag i TV det sista programmet i serien Guds barnbarn. Det var författaren Karl Vennberg som konfronterades med sin barndoms fromhetsmiljö. Jag är ur flera synpunkter tacksam för det programmet. Inte bara för detta att en diktare ger glimtar ur sin andes inre värld. Man fick i programmet också en god illustration för det område som är religionspsykologiens, ett område som det kommer att kännas angelägnare att utforska och kartlägga ju mer vårt folk ur livsåskådningssynpunkt präglas av pluralism. Religionspsykolögiens uppgift är att med metoder, som den allmänna psykologien knäsatt, försöka klarlägga förutsättningarna för det religiösa livet.

När nu utskottet yrkar avslag på förslaget om en personlig professur i religionspsykologi för Hjalmar Sundén, använder man en i mitt tycke något egenartad motivering. Man har i universitetskanslersämbetets anslagsframställning för kommande budgetår funnit planerna på en ombildning av de gamla teologiska fakulteterna till s.k. religionsveternskapliga fakulteter. Och så säger man: »Bl. a. mot denna bakgrund anser sig utskottet inte böra tillstyrka det i nämnda motioner framförda yrkandet.> Men, herr talman, nu frågar man sig verkligen: Vad menas med detta? Vad är det för en djup visdom som ligger förböorgad i uttrycket >mot denna bakgrund»? Bakgrunden är ju nämligen denna att i en tänkt religionsvetenskaplig fakultet skulle man bredda området för forskning och undervisning och ge plats åt inte minst religionshistoria, religionsfilosofi, religionspsykologi och religionssociologi. Intet hade väl då varit lämpligare, om man nu tänker genomföra denna omdaning av de gamla fakulteterna, än att då skapa just denna professur som definitivt hör hemma i en religionsvetenskaplig fakultet. För att inte tala om det som herr Axel Andersson redan nämnt: När man nu har en: eminent forskare vore det närmast kortsynt att ej taga tillfället i akt. Detta är så mycket vådligare av ytterligare ett skäl som jag skall nämna. Professurerna i religionshistoria i Uppsala och Lund har religionspsykologi som bihang till sina ämnen. Professuren i Lund är för närvarande vakant. Enligt vad jag sport har man vid återbesättandet allvarliga planer på att renodla professuren, så att den endast skall gälla religionshistoria. Detta gör att. högre studier och: forskning i reli gionspsykologi i så fall ej kommer att kunna försiggå i Lund. Vet man något om svårigheterna med forskarrekrytering och inte minst på ett fält med så ytterst få avnämare som religionspsykologien riskerar att få, förstår man hur svårt det kommer att bli att få fram forskare i ämnet. Herr talman! Med en lätt travestering: Bl. a. mot denna bakgrund anser jag mig inte böra tillstyrka det av statsutskottet i utlåtandet framförda yrkandet, utan ber att få yrka bifall till reservationen vid punkten 6.

Herr talman! Olika talare har tidigare framhållit behovet av lärare och forskare. I denna punkt behandlas en motion, som hävdar nödvändigheten av att forskningen i utvecklingspsykologi intensifieras, särskilt gäller detta förskoleålderns psykologi och pedagogik. För några år sedan — efter förslag i en centermotion — beslöt riksdagen att utreda möjligheterna att ge sexåringarna en obligatorisk förskola, en utredning som av vissa skäl och ganska dunkla orsaker aldrig blev effektuerad på ett riktigt sätt. Vi har genomfört beslut om att öka daghemsplatserna, och den verksamheten pågår som bäst ute i kommunerna. Med växande styrka diskuteras emellertid ändock möjligheterna att införa en obligatorisk förskola direkt knuten till grundskolan. Motioner härom avlämnades till årets riksdag. Testning av skollämpligheten för nybörjare i nuvarande skola är väl allmän. Uppenbarligen har vi och kommer säkerligen att få en mycket omfattande verksamhet från samhället att vid ett allt tidigare stadium hjälpa föräldrarna med omhändertagandet av förskoleålderns barn. Mödrarna har, enligt undersökningar som nyligen offentliggjorts, tacksamt utnyttjat detta för att söka sig arbete, något som ur samhällsekonomisk synpunkt är positivt och säkerligen även för den enskilde ekonomiskt betydelsefullt. I en dagstidning läste jag en artikel om ett uttalande av sekreteraren i Sve riges studentkår. Han hade räknat ut att en barnstuga med plats för 45 barn skulle minska studietiden för varje student, som där fick placera sitt barn, med ungefär ett halvt år. Han hade också räknat fram en årlig vinst för samhället på 120000 kronor. Det var ett understrykande av betydelsen av denna verksamhet. Skall emellertid samhället öka sin aktivitet med omhändertagandet av förskolebarnen, måste vi också veta hur detta bäst skall göras och exempelvis vad en tidigare skolstart innebär för barnet. Såsom självständigt läroämne existerar inte utvecklingsoch barnpsykologi med avseende på förskoleåldern. För denna betydelsefulla forsknings skull är det nödvändigt att en professur inrättas vid något universitet. För närvarande torde det inte vara möjligt att upprätta mer än en professur. I våra motioner har en möjlighet anvisats, nämligen att omvandla den vid lärarhögskolan i Stockholm inrättade laboraturen i utvecklingspsykologi, särskilt förskoleålderns psykologi och pedagogik, till professur i samma ämne vid Stockholms universitet. Herr talman! Jag tror att det sagda kunde räcka, men jag vill ändå till slut understryka att ju mer vi nu satsar på barnstugor o.s.v. desto starkare måste frågan resas, huruvida omhändertagandet sker på riktigt sätt. Man frågar sig bl.a.: Är det utvecklingsbefrämjande för det lilla barnet att så sker? Andra länder har nått längre i dessa stycken. Flera har en obligatorisk förskola. Varför har vi hittills stannat vid 7-årsåldern? Inför den väntade utvecklingen kan vi även fråga: Vad innebär exempelvis TV, radio och andra kommunikationer i vår tid för barnens del? Undergår de en tidigare mognad nu än förr på grund av dessa ting? Är det i så fall positivt eller negativt? Frågorna är ganska många. Det skulle kunna radas upp ytterligare ett stort antal. Utskottet har en positiv inställning, men har inte ansett sig kunna tillstyrka motionerna. Kanske vågar jag hoppas att utskottets positiva resonemang betyder att det inte dröjer mer än något år förrän vi kan vinna full förståelse på denna punkt. Trots att jag hör till motionärerna har jag, herr talman, i dag inget yrkande utan hoppas på att motionerna får en helt och hållet positiv behandling nästa gång. b) besluta placera dessa två professurer i geriatrik så, att ämnet bleve företrätt vid vart och ett av lärosätena i Stockholm, Göteborg och Uppsala;

Herr talman! Det gäller denna gång en sak som redan tidigare är bekant för riksdagen, nämligen förslag om ytterligare professurer i åldringsforskning.

Dess genomförande visade sig vara förenat med vissa besvärligheter, vilka inte blev mindre genom avvikelser från det förslag som framlagts av universitetskanslersämbetets expertkommitté. Det hela ledde i alla fall slutligen till att riksdagen förra året beslöt att en professur i geriatrik skulle inrättas från den 1 juli 1966; såvitt jag är riktigt underrättad skall den komma till stånd i år. Universitetskanslersämbetets expertkommitté blev under utredningsarbetets gång på det klara med att man inte kunde täcka hela det geriatriska forskningsfältet med endast en professur. Kommittén fastslog också att vi redan hade förutsättningar för att inrätta geriatriska professurer i Stockholm, Göteborg och Uppsala samt att det inom kort skulle vara möjligt att få sådana professurer även vid de återstående medicinska fakulteterna. Det utredningsmaterial som föreligger gör det alltså möjligt för riksdagen att nu ta Enligt min mening är det också synnerligen nödvändigt att detta sker så snart som möjligt. Läget inom åldringsvården och åldringssjukvården är nämligen, såsom motionärerna påpekar, ägnat att inge allvarliga bekymmer. Möjligheterna att bereda åldringarna tillfredsställande vård och tillsyn och att i övrigt sörja för deras bästa bör självklart betraktas som en sambhällsangelägenhet av stor räckvidd. Med vår befolkningsutveckling måste man också utgå från att problemet snabbt kommer att accentueras ytterligare. Våra möjligheter till effektiva insatser i denna situation begränsas dock helt naturligt av att vi inte så väl känner till åldrandets olika aspekter. Mycket stora behov av geriatrisk forskning föreligger alltså enligt motionärernas och även enligt reservanternas mening. Vi har i reservationen föreslagit att utöver den professur, som riksdagen i fjol beslöt inrätta, nu ytterligare två professurer skall tillkomma. Behovet av ytterligare utredningar, tidsutdräkten med tillsättningsförfarandet etc. gör dock att vi räknar med att de inte kan inrättas förrän budgetåret 1968/69 eller senast den 1 januari 1969.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

Herr talman! Under punkten nr 9, som gäller de medicinska fakulteterna, har av motionärer från fyra partier, i motionsparet I: 274 och II: 497, begärts inrättande av i första hand en professur och i andra hand en laboratur i gynekologisk radioterapi vid Umeå universitet med docenten Olle Kjellgren som förste innehavare. Beträffande detta förslag vill jag bara uttala en förhoppning om att utskottets i och för sig positiva skrivning också verkligen skall visa sig innebära att motionärernas förslag realiseras inom en snar framtid. Vad det betyder för ett ungt universitet, som ju Umeå är, att till sig kunna knyta internationellt erkända forskare står säkert helt klart för de beslutande myndigheterna. Jag har, herr talman, mot bakgrunden av utskottets skrivning intet yrkande.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Andersson i mycket av vad han här har anfört. Det är ett mycket stort och viktigt område som berörs av denna del i utskottets utlåtande. När det gäller inrättandet av nya professurer och även laboraturer har det nu som alltid väckts många motioner. Samtidigt har vi att göra med en avvägningsfråga, och detta gäller nog särskilt i år då vi har en rätt så besvärlig ekonomisk situation. Vi har nyss hört att lärosätena har begärt 258 nya professurer och laboraturer. Det har inte funnits någon möjlighet för vare sig kanslersämbetet eller departementschefen att tillstyrka så många tjänster. När det gäller de nu föreslagna professurerna i geriatrik har inte ens kanslersämbetet framfört förslag därom i sina anslagsäskanden till innevarande år och inte heller till nästa budgetår, utan först till budgetåret 1969/70 föreslås preliminärt en professur i detta ämne. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I andra kammaren har väckts en motion av herr Martinsson och i första kammaren en motion av mig som syftar till en personlig professur för docenten Sven Bellman. Denna fråga diskuterades mycket förra året, inte i denna kammare men så mycket mera i andra kammaren. När frågan behandlades i andra kammaren fick motionerna ett betydande antal röster. Jag förstår att det inte finns så stora utsikter att i dag få igenom motionerna. Jag vill emellertid understryka det angelägna syftet bakom motionerna, som är att ge en erkänd specialist möjligheter att kunna fortsätta sitt arbete när det gäller operation av vissa cirkulationssjukdomar. Jag ber, herr talman, att kort och gott få yrka bifall till motionen.

Herr talman! Att inte någon representant för vårt parti ställt sig bakom den reservation, vari föreslås inrättande av två nya professurer i geriatrik, beror inte på att vi inte skulle vara intresserade för ämnet. Man kan konstatera att detta ämne är i allra högsta grad aktuellt och blir allt aktuellare för varje år. Det är inte bara så att antalet åldringar över 67 år blir större och större, utan också antalet i de allra äldsta åldrarna börjar nu växa. Jag vill bara nämna ett par små kuriositeter i detta sammanhang. I Statistisk årsbok för 1967, vilken utkom för någon tid sedan, uppges att antalet personer över 100 år 1960 var 77 men 1963 hade stigit till 91. Som vanligt är det kvinnorna som är det starka och hållbara könet: det är ungefär dubbelt så många kvinnor som män i denna åldersgrupp. I söndags upplevde vi på det lasarett, där jag arbetar under veckosluten, om inte ett världsrekord så dock ett distriktsrekord: vi opererade en brusten blindtarm på en ungdomlig och spänstig dam på 101 år och 2 månader. Hon var pigg och nyter efteråt. Detta ger en antydan om att antalet åldringar stiger och att dessa också kommer upp i ännu högre åldrar. Anledningen till att vi inte ställt oss bakom den vid denna punkt fogade reservationen är emellertid att det visat sig besvärligt att inrätta den första av professurerna i detta ämne, vilken tillkommit på riksdagens initiativ. Först i konseljen den 3 mars i år fattades definitivt beslut om hur denna professur skall läggas upp. Jag tycker att det har varit så stora besvärligheter att komma i gång i detta avseende att man kan ha rätt att vilja avvakta utgången på denna punkt innan man i den besvärliga ekonomiska situation, som vi nu befinner oss i, beslutar om inrättande av ytterligare två professurer inom en mycket nära framtid.

Herr talman! Det är väl så som det har sagts här, men jag erinrar mig en uppvaktning som vi hade för ett par tre år sedan i statsutskottets andra av delning av studerande vid Stockholms tekniska högskola. De föredrog sina svårigheter för oss och redogjorde för hur svårt det var för dem att klara sina studier inom rimlig tid, och de siffror som de anförde på dem som kunde klara sina studier inom rimlig tid var ganska förbluffande låga. Det innebar att studierna för många tar mycket längre tid än vad man i allmänhet föreställer sig. Det finns ju också numera statistik som jag inte skall tynga mitt anförande med, men vi har i utskottet haft uppe statistiken över normalstudietider i olika hänseenden, även den ger en mycket negativ bild. I mitt anförande förut om utveckligspsykologien och förskolan nämnde jag en artikel i dagens tidningar, och jag gör det än en gång så här inom parentes. Det var studentkårens socialsekreterare som i denna artikel lade fram studenternas bekymmer i här nämnt avseende, Han kom fram till den häpnandsväckande siffran att den årliga förlusten för samhället här skulle uppgå till omkring 352 miljoner kronor. Därav kostar studieförseningarna sammanlagt 320 miljoner. Det är häpnadsväckande siffror, men jag känner givetvis inte till underlaget för dem, Jag har ändå velat anföra dem här för att visa att det är en mycket angelägen uppgift att söka komma till rätta med problemet att ge de studerande tillräcklig rådgivning. Utskottsmajoriteten har här sagt — och herr Näsström har också belyst detta — att vi har givit så och så stora anslag till detta ändamål. Reservationen innebär ett ytterligare tillskott, och även om detta tillskott är i förhållande till de siffror jag här nämnt av ytterligt blygsam karaktär, innebär det ändå en förbättring, varför jag, herr talman, vill yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Under denna punkt har departementschefen fört ett utomordentligt intressant och värdefullt — det vill jag säga — resonemang beträffande arbetsfördelningen. Det kan konstateras att informationsflödet nu är så utomordentligt rikt att det föreligger uppenbara svårigheter att följa med detta. Man har gjort försök till beräkningar och konstaterar att informationsmängden fördubblas vart sjunde eller åttonde år. Det är alldeles självklart att det är svårt för att inte säga helt omöjligt för ett lärosäte att hålla sig med allt det aktuella materialet. Departementschefen säger också att det ekonomiska utrymmet för bokinköp är begränsat i relation till behoven och att det behövs någon form av fördelningsplan. Man har nu tillsatt ett forskningsbiblioteksråd, som har fått i uppdrag att granska dessa saker. Departementschefen kommenterar i utomordentligt skarpa ordalag svårigheterna att tillgodose det ständigt stegrade behovet av vetenskaplig litteratur. Han anför att man måste arbeta med kraft för att åstadkomma specialisering och att det är en förutsättning för att de ökade kraven på biblioteksservice inom det vetenskapliga området skall kunna mötas. Det ankommer således på detta forskningsbiblioteksråd att upprätta denna fördelningsplan. Departementschefen säger:' »Jag finner det utomordentligt angeläget att arbetet med denna plan bedrivs med största kraft.» Det är en verkligt svår och besvärlig fråga. Vi fick i avdelningen fyra stencilerade sidor, där alla de utredningar som sysslar med biblioteksfrågan i olika sammanhang behandlas. Såvitt jag förstår angrips dessa problem på ett något felaktigt sätt. Det kan inte vara rimligt att statskontoret eller någon annan teknisk organisation skall syssla med dem. Ty vad innebär det i realiteten? Jo, att de specialister vi har på området måste finnas där speciallitteraturen samlas. Man kan ju inte fördela litteraturen så att specialisterna får anpassa sig därefter. Denna fråga har berörts för några år sedan, då vi i kammaren hade uppe det stora problemet om universitetens specialisering. Den har kanske med visst fog kritiserats. Lärosätenas inställning är att därest något lärosäte får en professur så kommer som ett brev på posten samtliga övriga lärosäten och begär detsamma. Vi får i detta lilla land finna oss i att de måste specialisera sig. Vi har godtagit detta när det gäller de stora, tunga institutionerna, som är så kapitalkrävande att det i och för sig inte är rimligt att bygga upp tre till fyra sådana här i landet. Däremot tror jag tiden är mogen för att diskutera huruvida inte någon form av specialisering är nödvändig, just med hänsyn till informationsmaterialets = tillflöde. Men det måste anses vara felaktigt att vidta en så utomordentligt svår avvägning via en rent teknisk analys av biblioteksfrågan. Den fråga jag skulle vilja ta upp i detta sammanhang är huruvida det inte bör tillsättas en särskild utredning, förmodligen en parlamentarisk sådan tillsammans med specialister, som får analysera de olika fakulteterna och specialiteterna inom desamma för att kunna diskutera på vilket sätt en specialisering till det ena eller det andra lärosätet skall ske. Därefter kommer den rent tekniska analysen, hur man skall klara fördelningen av informationsmaterialet till dessa. Detta är ett oerhört svårt problem. Man kan inte låta en detaljorganisation, som har till uppgift att arbeta med frågan ur rent teknisk synpunkt, ta hand om de rent principiella frågorna. Jag har, herr talman, velat framhålla dessa synpunkter, därför att jag tror det är nödvändigt att det blir ett stopp på dessa utredningar till dess vi får den principiella analysen av arbetsfördelningens problem mellan de olika lärosätena.

Herr talman! Som jag tidigare nämnt hade jag tänkt framföra några principiella synpunkter på tre olika ställen i detta utskottsutlåtande. Punkten 51 är det tredje stället. Med talmannens medgivande kommer jag att beröra en del av de synpunkter som departementschefen under rubriken Vissa gemensamma frågor har framfört i avsnittet Vissa forskningsändamål. För några år sedan citerades runt om i landet ett uttalande av statsrådet Edenman. Jag tror att han yttrade något sådant som att forskningen är den mest dynamiska kraften i samhällsut vecklingen. Jag kan inte säga om detta är ett exakt återgivande, men hans ord föll ungefär så. I årets statsverksproposition har statsrådet omformulerat uttalandet något och talar nu om forskningen som en »allmänt pådrivande kraft i samhällets sociala och ekonomiska utveckling». Det är en märkbar prutning i ordens valör. Jag tror att det senare uttalandet stämmer bättre överens med min uppfattning än det förra. Det finns emellertid en viktig förutsättning i dessa sammanhang, och det är att forskningsresultaten kan överföras i praktisk tillämpning. Man skall nog alltid tillfoga detta till ett sådant yttrande för att det skall vara meningsfyllt. Nu gör statsrådet två mycket viktiga principiella uttalanden i statsverkspropositionen. Såvitt jag kan minnas är det första gången som det egentligen görs ett principställningstagande till forskningsfrågorna.

Jag hälsar detta uttalande med allra största tillfredsställelse. Därmed synes förutsättningarna för diskussioner om en ändamålsenlig forskningspolitik vara skapade. Å andra sidan säger statsrådet att de här forskningsråden skall »koncentrera sina tillgängliga medel på ett sådant sätt att i första hand de från vetenskaplig synpunkt mest angelägna och internationellt sett mest avancerade forskningsprojekten ges erforderliga resurser». Så skall alltså ske även om andra då får avbryta sin forskning. Dessa två uttalanden strider i någon mån mot varandra. Det är kanske inte så lätt att sitta på båda stolarna på en gång. Det första uttalandet exemplifieras med de praktiska åtgärder som har vidtagits när det gäller exempelvis kemicentrum i Lund. Jag utgår ifrån att det också kommer att gälla vid Artillerifältet i Uppsala, och jag tror att båda dessa hälsas med utomordentligt stor tillfredsställelse av svenskt näringsliv. Jag tror att detta är ett initiativ som kan få stor betydelse för de berörda delarna. Den utredning som nyligen tillsatts med företrädare för universitetskanslersämbetet, riksrevisionsverket och näringslivet och som syftar till att vidga detta — inom parentes sagt stämmer den helt överens med en av klämmarna i högerpartiets forskningspolitiska motion — är ytterligare ett led. Jag vill emellertid tillägga att det är alldeles nödvändigt att man hanterar dessa frågor med stor varsamhet från regeringshåll. De industriella relationerna utgör ett mycket finmaskigt nät. Ibland när regeringen uppträder är det som en elefant i en glasbutik. Man har inte den fina känslan för hur man skall sköta ett samarbete för att det skall bli ett vettigt resultat. Ett litet exempel på detta är startandet av INFÖR, där man nu finner att det ute i näringslivet inte finns någon respons alls. Och det är naturligt. Spelreglerna är uppgjorda på ett sådant sätt att de inte passade för näringslivets sätt att arbeta. Jag vill gärna ha detta sagt, ty formerna för samrådet är avgörande för om det skall bli något resultat. Jag skall säga några ord om det andra citatet beträffande de avancerade forskningsprojekten. Där saknar jag fortfarande en klar målsättning för våra forskningsråd. Vad har de för uppgifter? Departementschefen har här uttalat en synpunkt, men i andra sammanhang finns uttalanden som nästan strider mot detta, nämligen att den etablerade forskningen skall ske via fasta tjänster vid universiteten, medan forskningsråden huvudsakligen skall ägna sig åt nya specialiteter som de skall fånga upp och till vilka de skall koncentrera de i och för sig begränsade resurser de har. Jag har funnit att sättet att arrangera forskningen är betydligt viktigare än en eller annan ytterligare miljon i anslag. Trots detta får man väl säga, när man summerar plus och minus omkring dessa forskningsråd, att det är tveksamt om man totalt sett får mera pengar till forskning eller om det blir mera forskning utförd med dessa pengar. Nyligen publicerades av japanerna en analys av hur mycket pengar i förhållande till statsbudgeten som olika länder anslår till forskning. Japanerna ger ut en s.k. vitbok varje år om forskning. Amerikanarna satsar ungefär 15 procent av sin statsbudget på forskningsändamål, Sovjetunionen och Storbritannien något över 6 procent, Frankrike drygt 9 procent och Japan, som anses ligga ganska långt ner, satsar 3,3 procent. Var kommer Sverige in? Vi satsar ungefär 2,5 procent. Nu är ju statistik inte alltid sanning. Det finns två förklaringar, den ena är att vi har ovanligt små anslag till forskning, men den andra att vår statsbudget är ovanligt stor och att det därför inte blir så många procent. Jag har dock velat nämna dessa siffror, ty jag tror inte vi i och för sig kan skryta med att vi använder särskilt stora medel till forskning. Jag vill dock än en gång betona att det viktiga kanske inte så mycket är de totala insatserna, utan hur dessa pengar utnyttjas för att ge en vettig utdelning. Herr talman! Jag har velat göra dessa reflexioner. Trots att det görs ett par i och för sig mycket viktiga principiella uttalanden, kan det konstateras att en klar målinriktning saknas för vad forskningsråden skall syssla med. På denna punkt vill jag också rent parentetiskt säga att den debatt som förts tidigare om atomforskningsrådet i och för sig inte syftade till ett ställningstagande i fråga om vår atomforsknings omfattning. Det ställningstagandet får anstå till dess utredningen är klar. Debatten handlade, som jag sade, om den eventuella personliga förföljelsen. För att inte bli missförstådd på den punkten önskar jag göra det kompletterande tillägget.

Herr talman! Jag kan helt instämma i det anförande som herr Nyman här har hållit. Jag vill emellertid ändå göra några reflexioner kring detta forskningsanslag. Som herr Nyman sade rör det sig om ett förslag till en höjning av ett anslag med en miljon kronor, måhända med hänsyn till behovet ett förhållandevis blygsamt belopp. Den ekonomiska restriktivitet, vilken vi som bekant tvingas att tillämpa i nuvarande statsfinansiella läge, har emellertid gjort att vi måst stanna vid detta belopp. Jag är dock övertygad om att varje förbättring av forskningens resurser innebär en framtidsinvestering av synnerligen högt värde. All forskning har till syfte att ge oss en djupare kännedom om naturen, om människan och om våra betingelser att för vårt bästa utveckla de resurser som kan finnas tillgängliga för oss. Det gäller därför att på bästa sätt tillvarata våra vetenskapliga och tekniska begåvningar för detta betydelsefulla arbete. Detta gäller inte minst den forskning som är ägnad att främja produktiviteten i näringslivet. Reservanterna framhåller just därför nödvändigheten av en snabb utbyggnad av de tekniska forskningsresurserna. Samtidigt som vi är övertygade om forskningen som en grundläggande produktionsstegringsfaktor av stor betydelse för hela vårt näringsliv har vi anledning att uppmärksamma forskningens värde härvidlag ur en annan aspekt. Jag vill gärna ta upp ett resonemang omkring denna fråga. Jag syftar härvid på de konsekvenser för natur och människor som uppstår då en del av de produktionsmetoder kommer till användning vilka ställts i den effektiva produktionens tjänst. Har vi exem pelvis tillräckligt beaktat konsekvenserna av vissa kemisk-tekniska medels inverkan på människor, djur och natur? Under lång tid har sjöar och vattendrag förgiftats genom utsläpp av kemikalier från industrier av olika slag. De sålunda uppkomna förgiftningarna har blivit allt allvarligare genom att kemisk-tekniska metoder i allt större utsträckning kommit till användning. Syftet härmed har varit att öka produktionen och produktiviteten, och härigenom har även levnadsstandarden kunnat höjas. De negativa verkningarna har emellertid inte i tid ägnats tillräcklig uppmärksamhet. När det nu mer och mer visar sig hur allvarligt det är ställt med bl.a. föroreningarna i vattnet och i luften undrar man om det egentligen är fråga om någon standardhöjning. Om forskningen emellertid inriktas på dessa problem kommer de säkerligen också att kunna lösas. Samtidigt som forskningen ägnar sig åt de problem som redan finns tror jag att den i framtiden i långt större utsträckning än hittills varit fallet måste beakta följdverkningarna av t.ex. nya produktionsmetoder. Jag vill med detta ha sagt, att man gärna vill hoppas att det kommer till stånd en sådan samordning i medvetande om vådan av de medel som används i produktionens tjänst. Herr talman! Jag instämmer i de i reservationen framförda synpunkterna och ber att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Jag beklagar att vi har en andra kammare, som just nu behandlar samma del av åttonde huvudtiteln som vi nu diskuterar i första kammaren. Om en stund fruktar jag att jag kommer att beklaga att vi har en första kammare. Detta är, herr talman, inte något inlägg i den pågående författningsdebatten utan bara ett litet påpekande om ett praktiskt dilemma som en departementschef kan stå i! Jag är närmast uppkallad av herr Wallmark, som citerat mig i olika sammanhang, nämligen dels i den nu framlagda huvudtiteln, dels i ett uttalande ur en proposition från år 1959. Låt mig, herr talman, gå tillbaka till propositionen nr 105 av år 1959, s. 39, där det heter: »Forskning är den mest dynamiska kraften i samhällsutvecklingen.» Det var detta som herr Wallmark citerade. »Forskningens resultat», fortsatte jag, »skapar ständigt nya, tidigare oanade möjligheter för materiella och kulturella framsteg.» Detta uttalande är till min glädje återgivet i en ny tidskrift, som heter Forskning och Framsteg och som har börjat utkomma i år. Men, ärade kammarledamöter, jag talade om forskning, inte om forskare. Jag avsåg givetvis god forskning, inte dålig forskning. En av vårt lands främsta vetenskapsmän, en nobelpristagare — jag kan väl nämna hans namn: professor Tiselius i Uppsala — kunde ha modet att på en konferens för en del år sedan yttra, att det inte finns något så farligt — eller kanske han sade dumt — som att satsa på dålig forskning. Detta vågar endast en världsberömd forskare säga, inte en politiker. Allra minst skulle en ecklesiastikminister våga yttra det. Jag har givetvis bara citerat professor Tiselius i detta sammanhang. Efter att ha åhört många forskningsdebatter i riksdagens kamrar vill jag dock framhålla, att jag är mycket glad åt den nya ton som har kommit in i forskningsdebatten, inte bara här i riksdagen utan kanske framför allt bland näringslivets representanter i forskningsberedningen.

En ärad ledamot av denna kammare — en representant för Umeå, för att använda den engelska terminologien — sade för några timmar sedan, att hon hade hört att 20 docenter hade fått lämna forskningen. Hon betraktade tydligen detta som en stor katastrof för landet. Vad är det som har hänt? Jo, 20 docenter, högt meriterade och kvalificerade personer, har gått till en mycket värdefull sysselsättning, föreställer jag mig, på andra områden. De har gått till lärarbanor, någon har kanske till och med blivit universitetslektor, andra har gått till industrien — jag hoppas det, ty man gör det i allt för liten utsträckning. Men det är inte någon katastrof att inte alla våra docenter kan fortsätta och bli professorer. Ibland får man ju den uppfattningen, att varje person som en gång anser sig själv vara forskare och blir forskningsutbildad — det är inte så kolossalt märkvärdigt att lyckas bli det — också skall bli professor. Man har till och med drivit det så långt att en laborator, som har en ordinarie anställning 1 en fast institution, medlemskap i fakultet, som har särskilda forskningsbidrag och är accepterad som forskare, inte är etablerad om han inte blir professor. Hur många motioner har vi inte haft här i kammaren om förändring av laboraturer till professurer? Det är självklart inget fel i det. Det kan man motivera personligt, om det är fråga om en eminent forskare. Men det är ju inte fråga om forskningspolitik, det är fråga om att en person skall få 8000 kronor mer och en ny titel — för övrigt ändras ingenting i hans — eller hennes — tillvaro. Jag läste häromdagen en intervju med en mycket framstående medicinsk forskare vid karolinska institutet här i Stockholm. Han säger att Sverige är på väg att förlora sin plats som forskarnation. Varför är det så? Jag läste givetvis artikeln med ett oerhört stort intresse, skrämd av rubriken, men sedan något lugnad. Jo, han trodde att karolinska institutet inte kommer att få 27 nya professurer till 1973 — alltså bara karolinska institutet, en av de fem utbildningsanstalterna inom den medicinska världen. Det var nya områden, intressanta områden, det var gamla ämnen som klyvs mitt itu eller i tre eller fyra delar, och man skall ha en professor överallt. Dess bättre behöver jag inte säga detta, herr talman, till statsutskottets ärade ledamöter, som har exakt samma problematik. Alla talare — jag har mycket ingående följt debatten här i första kammaren i dag — har stått upp och sagt att de så gärna hade velat tillstyrka alla dessa professurer. Högergruppen har avgivit ett särskilt yttrande på denna punkt, där det talas om att man gärna hade velat vara med på folkpartiets och centerpartiets djärva politik i denna fråga och bjuda en hel miljon till. Men, säger de högermän som skrivit under det särskilda yttrandet, det statsfinansiella tillståndet tillåter det inte. Det är, herr talman, samma situation som vi har i kanslihuset. Det är totalt orimligt att hitta på ett sakargument, om man isolerar en enda forskningsfråga, en enda professur eller docentur ifrån det stora sammanhanget. Det är otänkbart. Man måste se det i stora drag, se de stora linjerna. Då är det tyvärr så — det var egentligen där, herr talman, som jag hade velat haka på vad herr Wallmark sade, ty jag tyckte att han hade rätt på den punkten att det inte bara är en fråga om pengar, inte bara en fråga om nya tjänster, utan det är i hög grad fråga om forskningens organisation, forskningens inriktning och forskningens målsättning. na opinionen här tar upp en allvarlig debatt om forskningens finansiering, tror jag att forskningen vid universiteten blir lidande på det. Det måste finnas effektivare och bättre metoder för forskningens representanter att vädja om ökade anslag än att ständigt, ständigt hålla på med dessa gamla petita, som bara är en upprepning av önskelistor om nya tjänster för vissa personer, ibland namngivna och ibland anonyma. Nu kanske någon tycker att jag här verkligen har levt upp till mitt rykte att försöka hålla universitetens topptjänster på en låg nivå. Ingalunda! Jag tycker tvärtom att topptjänsterna, i detta fall professurerna, självfallet måste öka i en viss takt i relation till forskningens och i någon mån undervisningens expansion — framför allt forskningens expansion. Det måste alltid vara forskning som motiv för nya tjänster. Det måste gälla nya områden eller nya insatser. Det kan inte vara på det sättet, att man låter den sociala trygghetsaspekten få vara den dominerande om en fakultet skall ha tre eller trettio nya professurer. Det finns inga forskare i detta land som behöver känna sin utbildning bortkastad för att man inte spikrakt kan göra karriär från filosofie eller medicine licentiat till en professorsstol vid något svenskt universitet. Herr talman! Diskussionen om denna punkt har inte varit särskilt livlig, men den är belysande på sitt sätt. I en statsverksproposition, som alla vet är mycket hård — alla har erkänt och omvittnat detta — går två av oppositionspartierna fram med en miljon ytterligare, ett ynkligt litet belopp, för att verkligen göra en insats för forskningen. Jag är rädd för att detta förslag möjligen kommer att tas upp i buskpropagandan om forskningen för att visa vilka krafttag man inom centerpartiet och folkpartiet är beredd att göra. Högern har velat frälsa sin själ genom att säga, att den egentligen vill göra samma krafttag på en miljon, men att den i dagens läge har ansett att utrymme inte finns för detta. Jag tror att denna form av småtterier i forskningsdebatten är helt värdelös. Det har jag velat säga, inte som en komplimang, men ändå som ett konstaterande av att det är en något ny ton som herr Wallmark infört i debatten i kammaren när han talar om forskningens problematik.

Herr talman! Till det allra sista vill jag säga, att högerledamöterna till detta utskottsutlåtande har fogat ett särskilt yttrande där vi säger att vi delar den uppfattning som framförts i reservationen. Dess värre har vi inte haft möjlighet att skaffa fram dessa pengar. Jag vill betona att den principiella uppfattningen finns kvar. Den finns hos oss lika väl som hos folkpartiet och centern, nämligen ait vi skulle vilja ge dessa pengar. Även om en miljon inte kanske uppfattas som ett så stort belopp, så är det dock en miljon. Jag är angelägen att betona detta. Om jag sedan får gå tillbaka till de principella synpunkter, som statsrådet framförde, så tyckte jag att de var mycket intressanta, även om det inte kom något svar på en del av de frågor som jag faktiskt tagit upp. Herr statsrådet citerar Tiselius. Det måste finnas en bakgrund till detta citat. Det är alldeles riktigt att människor som står utanför den offentliga debatten — om vi skall kalla den så — kan tillåta sig uttryck som andra kanske inte kan göra. Och när en framstående vetenskapsman talar om god och dålig forskning, så måste det alltså finnas någon relevans bakom uttrycket »dålig forskning». När en departementschef citerar detta, måste det väl även bakom den politiska försiktigheten, som gör att han inte lägger uttalandet i sin egen mun, finnas tanken att det existerar någonting som vi kan kalla »dålig forsk ning». Dock har varken professor Tiselius eller departementschefen karakteriserat vad som här menas med »dålig forskning». Jag skulle aldrig våga lägga uttryck som dessa i min egen mun, men jag skulle kunna tänka mig att differentiera forskningen på två olika grupper. Den ena gruppen är den som jag främst vill stödja; den avser den produktionsfrämjande forskning, vilken skapar ytterligare resurser som gör det möjligt för oss att ägna oss åt sådana ting som kanske inte är direkt produktionsfrämjande, men som kanske är stimulerande för oss människor som individer i samhället. Forskarna för inte sällan fram den synpunkten att man bör forska för forskningens egen skull, för intresset av att få veta mera. Då tangerar vi kanske ett av de — som jag ser det — mest väsentliga problemen, nämligen arbetsfördelningsproblemet. Vi har inom svenskt näringsliv godtagit en internationell — arbetsfördelningsprincip. = Vi sysslar med vissa ting, och vi har specialiserat oss på dessa såsom varor som vi säljer ut över världen. Å andra sidan importerar vi andra varor. Jag skulle vilja säga, att forskningen bör vara ett led i denna internationella arbetsfördelning. Med hänsyn till att Sverige är en relativt liten nation får forskningen stödja denna internationella arbetsfördelning — jag talar framför allt om den tekniska, naturvetenskapliga forskningen, den tunga forskningen som drar pengarna, och det gäller också i relativt stor utsträckning den medicinska forskningen.

Jag vill dela upp forskningsproblemen i två grupper. Beträffande den ena gruppen vill jag använda ett uttryck som också har förekommit i andra forskares mun, nämligen upplärningsforskning, d. v. s. en uppföljning av sådan forskning som bedrivs i andra länder men som är erforderlig i detta land för att vi skall kunna omsätta forskningserfarenheterna i praktiskt handlande. Den andra gruppen utgörs av den avancerade, egentliga forskningen, och den skall stödja det svenska näringslivet och det svenska samhället i det internationella arbetsutbytet. Jag anser att det är nödvändigt att det förs en nykter och saklig debatt på denna punkt. I annat fall kommer det alltid att ställas synnerligen stora krav på anslag till forskning, krav vilka icke går att tillfredsställa. Det finns andra framstående forskare i detta land, och jag skall också citera en sådan, som har karakteriserat vissa forskningsråd och även forskningsberedningen som en grupp som kan kallas >Borsta mig på ryggen» — om du stöder detta, skall jag stödja detta! Jag skall även citera ett gammalt uttryck, som säger att krig är alltför allvarliga ting för att handhas av militärer och att forskningspolitiken är alltför allvarlig för att handhas av forskare. Jag tror dock inte att ett sådant citat är korrekt — det är inte möjligt att diskutera fördelningsproblemen utan att forskarna själva deltar. Jag tror emellertid att också politikerna får vara beredda att ta en aktiv del i dessa fördelningsdiskussioner på ett helt annat sätt än hittills. I den mån departementschefen uppfattar det hela så, som om det har kommit en annan ton in i den forskningspolitiska debatten, tror jag att den i icke ringa utsträckning sammanhänger med de nyare riktlinjer som departementschefen — som i viss mån i varje fall är kapellmästare i denna orkester — har anslagit. Jag tror, att om riksdagens ledamöter på ett annat sätt blev intresserade och engagerade sig i den forskningspolitiska diskussionen, skulle vi mycket snabbare få en saklig och korrekt debatt, som skulle vara till gagn för det svenska samhället. Jag har också tagit del av de synpunkter som departementschefen citerade när han säger, att någon i en intervju har uttalat att Sverige är på väg att förlora sin plats som forskningsnation, därför att vi inte har förmått bifalla ett stort antal förslag om inrättande av professurer. Detta är nonsensprat. Det gagnar över huvud taget inte svensk forskningspolitik att föra ett sådant resonemang. Det innebär inte att jag anser, att vi satsar tillräckligt eller kanske rent av för mycket. Men diskussionen om inriktningen av den svenska forskningen måste få en helt annan plats i detta sammanhang. En miljon mer eller mindre har relativt liten betydelse i jämförelse med de stora principiella diskussionerna om hur vi skall inrikta vår forskning, inom vilka områden forskning skall bedrivas, vilka områden vi skall överlåta åt andra nationer att forska i och inom vilka vi således endast skall syssla med ren uppföljningsforskning. Hela den stora problemdiskussionen, som forskningsberedningen, vågar jag säga, nästan förgäves har arbetat med under flera år, har ännu inte nått något resultat. Det är den diskussionen som är den primära och väsentliga. När vi kommer med sakliga synpunkter där, då tror jag, herr talman, att vi har nått en bra bit på väg i en tillnyktring inom detta diskussionsområde.